Herr talman! Den långa debatt som har förts kring forskarutbildning och forskarkarriär torde ha understrukit utskottets uttalande om att enighet råder i fråga om huvudragen i den föreliggande propositionen. Meningsskiljaktigheter råder egentligen bara på tre punkter, nämligen i fråga om studietidens längd, i fråga om införandet av en mellanexamen och i fråga om resurserna. I fråga om studietiden är det riktigt som herr Wallmark säger, att våra uppfattningar går väsentligt isär. Utskottsmajoriteten hävdar att tiden för forskarutbildningen normalt skall vara fyra år och att den tiden endast i undantagsfall bör få överskridas. Låt mig fästa uppmärksamheten på det förhål landet att i så fall praktiskt taget varje enskild doktorand måste utarbeta en särskild utbildningsgång. Den skall vara systematisk och väl planerad. Den skall bygga på att studierna bedrives på heltid och vid en avpassad kunskapsnivå.

Jag tar detta som ett exempel på tankegången hos reservanterna, därför att om man accepterar detta så innebär det, såvitt jag kan bedöma det, att man praktiskt taget river upp hela fältet. Då ges ju oanade möjligheter att använda längre utbildningstid än de fyra åren och — som också statsrådet Palme påpekade — det kommer att ske till förfång för andra, eftersom resurserna ju är begränsade. Även i fråga om reservation 2 säger utskottet att man bör ha samma bedömning, man bör ha en fastställd utbildningstid liksom när det gäller forskarutbildningen.

Utskottet understryker detta och anser att i de fall där det visar sig att man kan ha en mellanexamen bör man snarast möjligt besluta sig för en sådan. Vad gäller resurserna är det ju även här fråga om en reform som skall genomföras etappvis, och det har utskottet enhälligt accepterat. De resurser som nu står till förfogande bedömer vi 1 utskottsmajoriteten vara tillräckliga för att täcka den första etapp som det här gäller. I fortsättningen blir det ju — och det betonar vi i utskottsmajoriteten — en budgetfråga i vilken takt man kan öka resurserna. Det är inte enbart en fråga om pengar, det berör också de personella resurserna. Därför säger utskottsmajoriteten att i detta fall bör en beräkning ske i vanlig ordning av de anslagsäskande myndigheterna. Vi avvisar tanken på att man här, som tydligen reservanten var inne på, skulle tillsätta en särskild sakkunnigutredning för att analysera detta och lägga fram någon plan. Detta skulle, enligt min mening inte innebära någon vinning för framtiden mot bakgrund av allt annat som riksdagen har beslutat och kommer att få ta ställning till. Jag tillåter mig fästa uppmärksamheten på vuxenutbildningen, som riksdagen fattat beslut om att prioritera. Men riksdagen har ändå inte sagt någonting om hur mycket som skall ställas till förfogande i fråga om pengar osv. Det har vi inte ansett oss kunna göra tidigare, och det kan vi nog inte göra i detta fall heller. När det gäller resurserna får det ändå sägas att den föreslagna ökningen inte är oväsentlig. I pengar rör det sig om cirka 8,7 miljoner kronor, och det är fråga om 50 nya doktorandstipendier och ett 100-tal nya forskartjänster. Avslutningsvis vill jag understryka detta. Jag tror nämligen inte att man skall försöka göra gällande att ingenting händer.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

Herr talman! Herr Blomquist har frågat mig, om jag anser att fordringarna på förarnas kvalifikationer och utrustning samt Övriga säkerhetskrav i samband med motorcykeltävlingar är tillfredsställande. När det gäller tävlingar med fordon på väg skall länsstyrelses tillstånd inhämtas. I 53 8 vägtrafikförordningen föreskrivs, att länsstyrelse — om sådant tillstånd ges — skall »meddela nödiga föreskrifter till förebyggande av fara och olägenhet för trafiken och för dem, som bo eller uppehålla sig vid vägen, ävensom i övrigt vid tillståndet fästa de villkor, som kunna finnas påkallade». Det åligger således vederbörande länsstyrelse att föreskriva erforderliga åtgärder för uppnående av största möjliga säkerhet vid motortävling på väg för såväl deltagare som åskådare och annan allmänhet. enligt allmänna ordningsstadgan, varvid myndigheten skall beakta ordningsoch säkerhetssynpunkter. I förarbetena till stadgan har uttalats bl.a., att i den mån det är fråga om tillställningar, som synes kunna medföra fara för åskådarnas eller de uppträdandes liv eller säkerhet, bör frågan om åtgärder till förebyggande därav upptas till prövning och föranleda erforderliga säkerhetsföreskrifter. Enligt vad jag erfarit torde polismyndigheterna vid tillståndsgivning i allmänhet anse tillämpning av det av Svenska motorcykelförbundet antagna nationella tävlingsreglementet tillgodose rimliga krav. Motorcykelförbundets = tävlingsreglemente, som upprättats i enlighet med Internationella <motorcyklistfederationens rekommendationer, innehåller noggranna föreskrifter om såväl förarna själva som om deras och motorcyklarnas utrustning m.m. Sålunda föreskrivs bl.a. om läkarundersökning, förarlicens, skyddshjälm och skyddskläder, motorcykelns konstruktion och banans utformning m.fl. förhållanden till skydd för såväl förare som funktionärer och åskådare. Jag kan slutligen nämna, att Kungl. Maj:t uppdragit åt rikspolisstyrelsen och dåvarande vägoch vattenbyggnadsstyrelsen att gemensamt efter samråd med länsstyrelserna och efter överläggningar med berörda motororganisationer utarbeta förslag till anvisningar för prövningen av ärenden rörande tillstånd till motortävling. Detta arbete beräknas bli slutfört inom ett par månader. Det kommer således inom kort att ges tillfälle till överväganden huruvida ytterligare åtgärder kan vara erforderliga inom detta område.

Herr talman! Motorcykelsporten är en i många avseenden fin och värdefull sport. Jag har länge ansett att den också kan ha en ungdomsvårdande uppgift. Därför är det viktigt att slå vakt om denna sportgren. Vårens olycksstatistik vid motorcykeltävlingar oroar. Två dödsolyckor har inträffat och en rad allvarliga skador har uppstått. Det är naturligt att då fråga om det i dag finns brister i säkerhetsbestämmelserna och i kraven på förarnas kunnande innan de släpps ut på banorna. Statsrådet Lundkvist har nyss givit mig ett svar, där han utförligt redogjort för de rådande bestämmelserna, och jag tackar statsrådet för detta. Enligt vad jag kan förstå har det vid olyckstillfällena i vår inte brustit i de yttre säkerhetsbestämmelserna. Men det kan finnas andra brister som snarast behöver avhjälpas, vilket bekräftas av Svenska motorcykelförbundet, som sammanträdde i lördags och med verklig vilja försökte skapa klarhet i dessa sammanhang. Man beslöt utreda den ivrigt debatterade hjälmfrågan, men även förarutbildningen togs upp till behandling och resulterade i ett beslut om utredning. Jag tycker det är bra med detta resoluta uppträdande från SVEMO:s sida. I sista delen av sitt svar nämnde statsrådet att Kungl. Maj:t uppdragit åt rikspolisstyrelsen att i samråd med länsstyrelserna och efter överläggningar med motororganisationerna utarbeta förslag till anvisningar för hur tillståndsärenden vid motortävlingar skall prövas. Detta var en värdefull upplysning. Därigenom bringas kanske ett irritationsmoment ur världen. Det har nämligen varit så att man förr som ett led i förarutbildningen körde vad som kallades »tävlingar i skogen», dvs. på allmän landsväg. Dessa tävlingar gav förarna en god utbildning, eftersom de kördes omväxlande på asfalterade vägar och grusvägar. I dag är sådana tävlingar svårare att arrangera då de tillståndsgivande myndigheterna — som antingen är polismyndighet eller länsstyrelse — tydligen har olika inställning till dem. Nu kan man kanske förvänta enhetlighet i bedöm ningen, vilket kan medföra större möjligheter att ordna sådana tävlingar mera kontinuerligt. Jag hoppas till sist att säkerhetsfrågorna i stort kan bli föremål för genomgång vid det samråd och de överläggningar som rikspolisstyrelsen bl.a. har med motororganisationerna.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas av berörda myndigheter för att förhindra att färgtelevisionsmottagningar störs av kommunikationsradiosändare. TV-mottagare har en viss känslighet för signaler på andra frekvenser än dem mottagarna är inställda för. Vid frekvenstilldelning för andra slag av radiotrafik beaktas detta förhållande, och lösningar eftersträvas som innebär bästa möjliga skydd mot störningar. I de fall sådana likväl uppkommit har de efter anmälan till televerket i regel kunnat avhjälpas. Lösningen av ifrågavarande störningsproblem ligger delvis på mottagarsidan. Härvidlag kan konstateras att televerket — med hänsyn till det växande behovet av sändningsfrekvenser för kommunikationsradio och till introduktionen av den relativt sett känsligare färg-TV — har funnit skäl att ytterligare utreda störningsfrågan. Utredningsarbetet kan förväntas resultera i förslag till rekommendationer angående vissa tekniska egenskaper hos TV mottagare i vad avser deras känslighet för signaler på andra frekvenser.

Herr talman! Mitt svar bör naturligtvis inte uppfattas så att man ensidigt skall inrikta sig på att uteslutande i samband med tillverkning av mottagningsapparater skapa erforderligt skydd. Självfallet skall man också — och det gör televerket — inrikta sig på den andra sidan av saken, nämligen frekvenstilldelning, sändning m.m. och även där försöka motverka risken för störningar.

Herr talman! Herr Schött har frågat om jag vill medverka till att fyrplatsen på Gotska Sandön även framdeles kommer att vara bemannad trots framförda förslag om fyrens automatisering. Under senare år har sjöfartsverket genomfört ett omfattande program för fyrautomatisering. Detta arbete fortsätter. I planerna ingår även automatisering av fyrarna på Gotska Sandön. För sjöfartsverkets del talar såväl ekonomiska som nautiska skäl för automatisering och därmed avbemanning av fyrarna. Frågan berör dock bl.a. även SMHI, domänverket och försvaret för vilka myndigheter fyrpersonalen i dag utför vissa tillsynsoch observationsuppgifter. Inom berörda departement övervägs f.n. hur dessa uppgifter skulle kunna lösas vid en avbemanning av fyrarna. Med hänsyn härtill är jag för dagen inte beredd att göra något uttalande om hur frågan slutligt kommer att lösas.

Herr talman! I propositionen om en ny organisation av sjöfartsverket ingår också förslag till ett nytt system för registrering av sjömän. De 16 sjömanshus där man hittills har fört register läggs ner. Nu skall ett centralt sjömansregister komma till stånd. Själva mönstringsuppgiften överförs på sjömansförmedlingarna. Dessutom ersätts de regionala sjömansnämnderna med en central sjömansnämnd knuten till Göteborg. Denna nya organisation tvingar fram ändringar i mönstringsförordningen och folkbokföringsförordningen. Det är i detta sammanhang andra lagutskottet haft att befatta sig med propositionen. När det gäller behandlingen av själva sakinnehållet i propositionen har utskottet i full enighet arbetat fram sitt utlåtande. Meningarna har gått isär på en enda punkt, och det gäller tidpunkten för författningsändringarnas ikraftträdande. Utskottsmajoriteten har följt departementschefen och föreslår den 1 juli i år. Reservanterna tycker inte att utskottet skall handla mot bättre vetande, och det gör man, menar vi, om man envist håller fast vid det föreslagna datum, den 1 juli i år. Det är nämligen mycket svårt att tro att alla nya tillämpningsföreskrifter, alla nya blanketter och mycket annat nytt i god tid före halvårsskiftet kan ligga färdiga hos de olika sjömansförmedlarna och mönstringsförrättarna. Mönstringsförrättarna på utländsk botten skall ha handlingar och författningar, i Översättning till olika främmande språk dessutom, vilket torde göra det omöjligt för dem att till den 1 juli kunna hålla de nya bestämmelserna till handa. Är det rätt att låta en ny organisation starta under sådana betingelser? Reservanterna tycker inte det och föreslår därför att ändringen av folkbokföringsförordningen måtte träda i kraft först den 1 januari 1970. Herr talman! Så ett litet påpekande. I statsutskottets hemställan med anledning av denna proposition har tidpunkten för ikraftträdandet av den nya organisationen angivits till den 1 juli 1969. Detta datum torde emellertid vara beroende av det principbeslut som fattas vid andra lagutskottets utlåtande nr 50. Jag förutsätter, herr talman, att beslutet vid detta statsutskottets utlåtande blir beroende av det beslut som fattas vid andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Såsom herr Blomquist har nämnt innebär den lagändring som föreslås, att mönstringen av sjömän skall flyttas från sjömanshusen till sjömansförmedlingarna. Mönstringen i utlandet skall skötas av särskilda mönstringsförrättare. Några reservanter inom andra lagutskottet är nu rädda för att tidsfristen för förberedelserna är för kort. Majoriteten inom andra lagutskottet har inte haft någon anledning att betvivla att kommunikationsdepartementet gjort sådana förberedelser för denna del av organisationsändringen att den skall kunna genomföras på rätt sätt. Denna ändring är också en del av en stor omorganisation av all administration som anknyter till sjöfartsverket. Därför har man anledning förmoda att stora förberedelser redan har gjorts. I övrigt innebär denna reform en så välkommen rationalisering att man inte i onödan bör fördröja den.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

Herr talman! I anledning av vad fru Lundblad yttrade vill jag bara säga att man nog får det intrycket av hennes ordval att det inte är fråga om övertygelse. Hon »förmodade» hela tiden, och vad vi reservanter har vänt oss emot är just, att utskottet i denna fråga behärskats av en from förhoppning om att allt skall ordna sig. Den förhoppningen framfördes på nytt i fru Lundblads anförande. Jag tycker nog att man i ett sådant här sammanhang inte får nöja sig med förmodanden och förhoppningar. Man måste ha fakta. Mig veterligt presenterades inför utskottet inga fakta angående hur långt förberedelserna fortskridit inom departementet. dels föreslagit riksdagen att bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt. Bland dessa märktes bland annat förslag att inrätta ett centralt sjömansregister och en central sjömansnämnd.

Herr talman! Jag skulle bara vilja fästa kammarens uppmärksamhet på ett särskilt yttrande som jag varit med om att avgiva här. Statsmakterna har ju möjlighet att bevilja bidrag till småbåtshamnar med upp till 90 procent av kostnaderna, men kutymen har blivit den att man inte går längre än till 50 procent. Genom den ökade användningen av båtar för fritidsförströelse är det en mycket stor mängd sådana som färdas runt våra kuster och som t.ex. vid inträffat dåligt väder eller nattetid söker sig till småbåtshamnarna. Dessa har således i mycket högre grad än tidigare kommit att frekventeras av främmande båtar. Det är därför skäl att höja bidragen — möjligheter finns, och vi har alltså inte behövt ställa något särskilt yrkande om bidrag. Men jag skulle vilja vädja till dem som har beslutanderätten i dessa ärenden att i högre grad än tidigare medverka till dessa småhamnars underhåll och utbyggande. Det har ekonomiskt blivit ganska betungande för många kommuner, inte bara vid ostkusten och sydkusten utan kanske framför allt på västkusten. Det är en sak som både har med fritidslivet och med skydd av människoliv att göra. Vi vet ju att Sjöräddningen blir larmad väldigt ofta både i tid och otid. Genom att ha tillräckliga hamnresurser och genom att hålla hamnarna öppna för fritidsfararna minskar man risken för att människoliv i onödan skall gå till spillo. Jag vill som sagt endast fästa kammarens uppmärksamhet på detta särskilda yttrande.

Herr talman! När vi nu skall behandla konstitutionsutskottets utlåtande nr 24 råder det nog inga delade meningar om önskvärdheten av att kommunerna går samman i större enheter och att sammanläggningar sker som i stort sett överensstämmer med en väl avvägd blockbildning. Inte i någon av de väckta motionerna går man emot en sammanläggning, men från denna uppfattning till uppfattningen att en kommunsammanläggning skall ske med tvångsmedel är ett mycket långt steg, alltför långt för att de tre oppositionspartierna skall vara med om det steget. Att vissa justeringar kan ske av gränserna för de blivande storkommunerna hälsas också med tillfredsställelse. När dessa kommunblock tillkom och fastställdes skedde det faktiskt genom ett visst tvångsförfarande när länsstyrelsernas förslag upprättades och Kungl. Maj:t fastställde blockbildningen. Vi inser säkert alla betydelsen av större kommunala enheter, åtminstone när det gäller en del landsbygdsområden. Det blir dock en del kommuner över som måste läggas till större tätorter, vilket många gånger inte är en så lyckad anordning. Jag kan för min del erkänna att jag är litet förvånad över att man inte här mera allmänt har gjort ansträngningar för att få fram en sammanläggning av kommunerna. En av orsakerna är kanske den att det alltjämt finns inflytelserika kommunalmän som innerst inne anser att kommunerna är till för deras del, en uppfattning som måste vara felaktig. När vi från dåvarande högerpartiet år 1962 gick emot den kommunala blockbildningen var inte orsaken att vi inte insåg behovet i många fall av större kommunala enheter. Det hade skett så stora förändringar med folkmängden efter sammanläggningen i början av 1950-talet att det, med hänsyn till de stora och växande uppgifter som kommunerna hade sig förelagda att sköta, hade blivit angeläget med större kommunala enheter. Vi tyckte ändå den gången att brådskan inte var så stor. Vår uppfattning var då, liksom nu, att framöver hotade stora kommunala utgifter. De bekymren har sannerligen inte minskat utan i stället ökat sedan dess. Vår motivering var den gången, och den finns kvar alltjämt, att det behövde utredas och klaras ut hur uppgifterna skall fördelas mellan staten, landstingen och primärkommunerna, hur det skall vara med de olika instansernas uppgifter och vem som skall svara för kostnaderna. Då som nu fanns en hel del utredningar som, tyckte vi, borde leda till resultat innan sammanläggningsarbetet fortsatte. Mycket viktigare än att antaga den föreslagna tvångslagen för de kommuner som inte frivilligt gått samman är att vissa saker på det ekonomiska området blir utklarade för kommunerna. Jag anser för min del att en kommunalskatt som kommit in i den nuvarande ökningstakten, dvs. i genomsnitt stiger med ungefär en krona per år och skattekrona, inte i längden kan godtagas. Här pekar utvecklingen emot att det lätt kan bli en ännu större ökning under de närmaste åren och att vi kanske ganska snart har en kommunalskatt på 30—35 kronor i genomsnitt. En sådan skatt är det enligt min mening inte möjligt att ta ut. Det är inte så länge sedan som vår finansminister brukade uttala som sin mening att vi nog orkar med en kommunalskatt på 20 kronor. Men den gränsen är nu allvarligt överskriden, och nu går den kommunala skattemarschen med långa steg mot ett ännu mycket högre skatteuttag. Vad som här är så ytterst angeläget, beroende på ökningstakten i kommunalskatten, är som jag redan sagt att det borde klarläggas hur uppgifterna och kostnaderna skall fördelas mellan staten, landstingen och primärkommunerna. Den höga kommunalskatt som redan förekommer är enligt min uppfattning en direkt orsak till och har varit ett hinder för att kommunsammanslagningen inte gått fortare än den gjort. Många kommuner räknar med att om de går samman i storkommun kommer den redan höga kommunalskatten att stiga ytterligare, och det vill man hålla sig borta ifrån. Såvitt jag vet finns ingen erfarenhet av att en kommunsammanslagning lett fram till en lägre kommunalskatt. Om staten under dessa år efter 1962 hade kunnat finna en lösning på kommunernas ekonomiska problem och bekymmer hade, anser jag, inte ens ur regeringens synpunkt behövt framläggas någon tvångslag för kommunsammanslagning. Jag anser att regeringen inte kan undgå att förr eller senare — ju förr dess bättre — med kraft söka finna en lösning på det ständigt stigande kommunalskatteuttaget, ty det finns inga tecken på att kommunalmännen själva klarar den saken. Att kommunalskatten under en lång tidsperiod skall kunna fortsätta att ständigt och våldsamt stiga kan inte vara möjligt. Det råder en sådan enighet mellan de tre oppositionspartierna att de i en gemensam reservation yrkar avslag på propositionen. Detta beror ofrånkomligt på att genom propositionens förslag och det ställningstagande utskottsmajoriteten gjort har man när det gäller den kommunala sammanläggningen frångått principen om frihet och frivillighet och därmed svikit ett givet löfte. Efter alla löften som gavs 1962, och som sedan dess har givits i så rikt mått, att frihetens och frivillighetens princip skall gälla var det en överraskning för många att denna tvångslag för kommunerna skulle framläggas. Men något som vi har fått lära under årens lopp är att det för socialdemokratiska partiet är så lätt att ta steget från frihet till tvång. Man har svårt för att hålla en klar gräns mellan frihet och tvång. Gränslinjen är suddig och oklar. Vi inom nuvarande moderata samlingspartiet gick emot blockbildningen 1962, som jag redan har sagt, därför att vi inte ansåg att tidpunkten var inne för detta beslut. Men vi var också redan då mycket säkra på att om man aldrig så mycket lovade frihet och frivillighet skulle det förr eller senare bli ett tvångsförfarande. När beslutet fattades 1962 uttalade jag i den debatten något som jag gärna vill citera för att även nu få till protokollet. Mitt uttalande var då: »När beslutet nu skall fattas om principerna för framtidens kommuner, så lovar regeringen villigt, och utskottets majoritet ger samma löfte, att vad som skall hända och ske, det skall ske under frihet och frivillighet; något tvång skall inte komma i fråga. Frihetens och frivillighetens ljuva sång har också sjungits under de senaste veckorna i den tidningspress, vars politiska — uppfattning sammanfaller med utskottsmajoritetens. Men när regeringen ger löften om frihet och frivillighet har man orsak, efter den erfarenhet vi har, att vara misstänksamma om detta löfte kommer att infrias — — —.» Av detta citat av vad jag uttalade 1962 framgår klart att vi redan då befarade ett tvångsförfarande. Vad konstitutionsutskottet och riksdagen den gången uttalade finns nu anledning att erinra om. Ingen skall undra över att både vi som var med om det beslutet här i riksdagen och människorna ute i många kommuner är djupt besvikna över att riksdagen har givit ett löfte som man nu springer ifrån. Det talas ibland om riksdagens anseende, men att ett sådant handlande kan främja riksdagens anseende är, tycker jag, mycket svårt att förstå. Det kan också vara angeläget att citera något av vad konstitutionsutskottet föreslog och riksdagen antog när blockbildningsbeslutet fattades: »Det är utskottet angeläget att med eftertryck betona att den indelningsreform som kan väntas efter hand växa fram på grundval av indelningsplanerna anses helt få frivillig karaktär. Kommunerna själva bör ha ett avgörande inflytande i frågan om eller när sammanläggning skall komma till stånd.

Denna mognadsprocess kan behöva olika lång tid i olika kommuner.» Statsrådet underströk vidare att det även fanns andra skäl som talade för att gå försiktigt fram från statsmakternas sida. En socialdemokratisk motion i anslutning till proposition 103 tar upp just dessa farhågor för att tvånget kan få negativ verkan och att sådana ingrepp kan verka störande på de förhandlingar och det samarbete som pågår. Av denna orsak föreslås att länsstyrelsernas inblandning, som grundas på tvångslagen, inte skall ske förrän efter årsskiftet 1970—1971. I motionen framhålles att indelningsändring har pågått i en icke ringa omfattning. Uppfattningen att tvånget kommer att störa arbetet och samarbetet i kommunerna är alldeles säkert riktig. Jag uttalade i debatten 1962 att det hade varit av värde, att enigheten varit större när man beslutade om den kommunala blockbildningen. Det var då två partier som gick på avslagslinjen. Om det vid något framtida tillfälle skulle vara nödvändigt med en tvångslag — i dag är det inte behövligt — borde enigheten vara större. Det skulle vara lyckligt. Att ett beslut som detta skall fattas med så starkt delade meningar och med en så liten majoritet som det här kommer att bli är olyckligt. Som vi framhåller i vår gemensamma reservation har inte något oförutsett inträffat som motiverar en ändring i ställningstagandet 1962. Vi anser att frivilligprincipen är av så stort värde att den inte bör överges. Vi kan inte godtaga att de kommuner som motsätter sig en tvångslagstiftning ändå skall tvingas samman på ett sätt som de inte vill. Oberoende av om frihet eller tvång skall användas finner vi tidpunkten för beslutet illa vald. Några verkligt bärande skäl går inte att föra fram för att reformen nu skall forceras. Eftersläpningen i sammanläggningen är inte så stor att frivilligprincipen bör sättas ur funktion. Upplysning och frivillighet är alltid så långt det är möjligt bättre än tvång. I propositionen och främst i remissinstansernas yttranden finns många vackra uttalanden om kommunal självstyrelse och kommunal demokrati. Jag vill på intet sätt förneka värdet och betydelsen av att vad som ligger i begreppen kommunal demokrati och självstyrelse på ett rätt sätt tillvaratas. Men meningarna är alltid så delade om vad som döljer sig bakom dessa uttryck. Där råder ofta rakt motsatta uppfattningar, och det hela är en svårhanterlig materia. Enligt min mening är stora delar av demokratin och självstyrelsen i kommunerna redan så sönderskjutna och spolierade att skadorna är mycket svåra att reparera. Som jag har sagt vid flera tidigare tillfällen är orden kommunal demokrati och kommunal självstyrelse här i riksdagen både brukade och missbrukade mer än någonting annat.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

Herr talman! Den proposition som vi nu går att behandla och det utskottsutlåtande som här föreligger har tilldragit sig ett mycket stort intresse inte minst utanför riksdagen. Vi känner alla till vilket mottagande det fick i skilda delar av landet när statsrådet Lundkvist anmälde att han hade för avsikt att i varje fall låta kommunerna yttra sig över en departementspromemoria i ärendet. Nu är propositionen utskottsbehandlad, och vi måste säga att proposition nr 103 är en av vårriksdagens mest intressanta propositioner. Här föreslås nu en lagstiftning enligt vilken kommunblocksindelningen skall fullföljas genom sammanläggningar oavsett samtycke eller motstånd från kommunernas sida. Det har också angetts att sluttidpunkten för reformens genomförande skall vara årsskiftet 1973—1974. I vissa fall skall undantag dock kunna medges, men dessa har såvitt man kan förstå angetts så restriktivt att de kan förväntas få ringa betydelse. Då riksdagen fattade sitt beslut om kommunblocksreformen fastslogs — såsom herr Sveningsson här påpekat — med stor skärpa att sammanslagningar av kommuner enligt blockindelningen endast skulle ske på frivillighetens väg. Såvitt jag kunnat utläsa av propositionen är motivet till att regeringen nu ändrat sin ståndpunkt endast det att man från regeringens sida anser att kommunsammanläggningarna gått alltför långsamt. Vi reservanter kan knappast finna att detta blivit belagt på ett tillräckligt övertygande sätt. munblock.

Av dessa syftar 99 utredningar till total sammanläggning och 9 till partiell. Man kan räkna med att Kommunförbundet, vars aktivitet har varit stor och säkerligen inte kommer att förminskas, effektivt skall främja möjliga och motiverade kommunsammanslagningar. Det är omöjligt att hävda att denna situation skulle kunna rättfärdiga de i propositionen föreslagna tvångsåtgärderna. Riksdagsbeslutet år 1962 innebär att tvångsåtgärder mot kommunerna i fråga om indelningsändringar inte bör vidtas. Den nu framlagda propositionen står alltså i direkt motsatsförhållande härtill. Det finns ytterligare ett betänkligt skäl att anföra mot det nya förslaget. En sammanslagning under tvång kan knappast skapa en god grund för samarbete inom den nya kommunen. Tvångsåtgärder i strid med 1962 års beslut måste befaras skapa irritation och missnöje, och jag tror det finns väl grundad anledning till sådan fruktan. Detta blir till men för det framtida samarbetet i kommunerna. Vid en sådan utveckling, dvs. att man känner missnöje och inte är beredd att vara med om ett fullständigt samarbete, saknas garantier för att de nya kommunerna kommer att på ett önskvärt sätt fullfölja sina insatser i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet. Vi får naturligtvis hoppas att denna utveckling inte blir alltför markerad, men det finns i varje fall tecken som tyder på att tvångssammanläggningar inte utgör en lycklig lösning. Den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen har avstyrkts av omkring hälften av kommunerna. Utvecklingen måste anses tala emot propositionens förslag. Vi måste också betänka att länsdemokratiutredningens värdefulla förslag nu är ute på remiss, och det finns väl anledning att tro att vi skall kunna få ut någonting därav. Utredningen har framhållit att ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag skulle kunna minska betydelsen av de skäl som ansågs motivera en ny kommunindelning. Länsdemokratiutredningens förslag måste därför enligt vår mening prövas ingående, innan man vidtar tvångsåtgärder mot kommunerna. Proposition nr 103 innebär ett visst föregripande av länsdemokratiutredningens förslag. Det bör vidare understrykas att riksdagen så sent som under höstsessionen 1967 intog den ståndpunkten, att inte ens ökade insatser för att underlätta frivilliga kommunsammanslagningar var erforderliga. I motioner hade då hemställts om ytterligare åtgärder i detta syfte. Konstitutionsutskottet pekade på insatser som redan hade gjorts av staten och Svenska kommunförbundet samt uttalade, att behov av ytterligare hjälp, som kunde lämnas kommunerna inom ramen för reformens principer, inte torde föreligga. I denna bedömning var utskottet enigt, och utlåtandet godkändes av riksdagen. Alldeles oavsett principfrågan om frivillighet eller tvång är tidpunkten för regeringens initiativ inte särskilt lyckligt vald.

Vad som närmast bör ske är såvitt vi kan förstå att en inventering bör göras av läget inom kommunblocken. I samband därmed bör ändringar i kommunblocksindelningen kunna aktualiseras. Motsvarande förslag har framförts både i propositionen och i vissa av motionerna. På den punkten är både utskottsmajoriteten och reservanterna Överens. Vid kommunblocksbeslutet år 1962 förutsattes att en ingående analys skulle ske av den kommunala demokratins problem. Någon sådan analys har emellertid inte redovisats. 1968 års riksdag har därefter uttalat sig för en översyn av den kommunala demokratins problem. Även vid detta års riksdag har frågorna aktualiserats genom motioner från centerpartiet. Kommunal demokrati och självstyre förutsätter ett brett förankrat medborgarinflytande. Det är av allra största vikt att beakta förutsättningarna härför innan man vidtar tvångsåtgärder för indelningsändringar av kommunerna. Ytterligare ett skäl för avslag av propositionen är det av riksbankens jubileumsfond understödda statsvetenskapliga forskningsobjektet om kommunal indelning och självstyre. Resultatet av dessa forskningar bedöms kunna framläggas inom en snar framtid. Dessa bör givetvis, om man skall vara logisk, avvaktas innan den nya kommunregleringen slutgiltigt utformas. Det råder knappast några delade meningar om nödvändigheten av att en reform kommer till stånd, som underlättar för kommunerna och deras verksamhet att ge medborgarna en god service. Ett omfattande utredningsarbete av dessa frågor pågår och kommer också inom de närmaste åren att bli föremål för riksdagens ställningstagande. Men kommunindelningsfrågan kan enligt vår mening inte bedömas bara utifrån utgångspunkten effektivitet och rationell administration. I stort måste bedömningen göras på lokal nivå och också innefatta möjligheter att i ökad omfattning bevara och utveckla inte bara medborgarinflytandet utan också medborgarnas insyn i samhällsbesluten. Det finns mycket tänkvärda meningar som kommit till uttryck i indelningssakkunnigas framlagda betänkande. Jag vill, innan jag slutar mitt anförande, citera ett avsnitt, som jag tror även i dag har den allra högsta aktua litet: »Det synes föreligga grundad anledning för antagandet att goda resultat skall uppnås även utan tvångslagstiftning.